Fru talman! I dag behandlar vi verksamheten inom Interparlamentariska unionen, IPU, och den svenska delegationens arbete under det gångna året. Först och främst vill jag yrka bifall till utrikesutskottets förslag att redogörelsen läggs till handlingarna. Fru talman! IPU är en organisation av stor betydelse för att främja fred och demokrati runt om i världen. Sedan dess grundande år 1889, då den bestod av en liten grupp parlamentariker, har organisationen vuxit till att bli en global rörelse med 179 medlemmar och 14 associerade medlemmar. Den är därmed en av de största internationella organisationerna. IPU har spelat en central roll i bildandet av Nationernas förbund och Förenta nationerna samt i skapandet av flera av de internationella rättsliga institutioner vi har i dag. Sverige har varit en aktiv och inflytelserik medlem i IPU sedan 1902 och har alltid haft en stark tro på organisationens viktiga roll för att främja fred och demokrati runt om i världen. Som en av de äldsta demokratierna i världen har Sverige en viktig roll att spela i att sprida demokratiska värderingar och stödja likasinnade länder. Fru talman! Under det gångna året har en fråga stått högst upp på IPU:s agenda - det pågående ryska illegala anfallskriget i Ukraina. IPU har agerat för att kräva ett omedelbart slut på den ryska militära ockupationen av suveränt ukrainskt territorium och ett återställande av dess territoriella integritet till dess internationellt erkända gränser. IPU har också inrättat en arbetsgrupp för att underlätta den politiska dialogen mellan parlamenten i Ryska federationen och Ukraina. Fru talman! Under det gångna året har IPU arbetat för att säkerställa att beslutsfattandet är inkluderande och representativt för allmänheten. Detta är avgörande för att stärka demokratin och öka förtroendet för parlamentariska institutioner. Men det finns en utmaning som hotar parlamentarismen och demokratin i flera delar av världen, nämligen det faktum att det varje år är många parlamentsledamöter runt om i världen som utsätts för övergrepp och misshandel eller till och med dödas. Detta är helt oacceptabelt och kränker de mest grundläggande mänskliga rättigheterna. Fru talman! Fängslandet av folkvalda politiker strider mot folkets vilja, demokratiska principer och internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Det är nödvändigt att vi arbetar för att säkerställa att parlamentsledamöter, oavsett politisk övertygelse, kan arbeta fritt och utan rädsla för övergrepp. Detta är avgörande för att stärka demokratin och garantera att folkets röst hörs och respekteras. Fru talman! Vi måste också ta itu med den ökande trenden av politiskt motiverade attacker och hot mot demokratiska institutioner och processer runt om i världen. Vi kan inte tillåta att våra demokratiska värderingar hotas av auktoritära krafter och antidemokratiska strömningar. Fru talman! Sveriges engagemang i IPU är en viktig del av vårt lands övergripande åtagande att främja fred och demokrati runt om i världen. Som en ledande demokrati har Sverige en avgörande roll att spela i att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till andra länder och samtidigt lära sig av andra. Vi är också stolta över att vara en stor bidragsgivare till IPU:s arbete genom Sidas biståndsstöd. Fru talman! Den svenska IPU-delegationen har sedan 1940-talet bestått av en ordförande från den regeringsbärande sidan och en vice ordförande från oppositionen. Jag är glad och stolt över att sedan november 2022 vara vice ordförande för den svenska IPU-delegationen och vill betona att delegationen är partipolitiskt obunden. Delegationens fem ledamöter utses av talmannen och företräder i första hand Sveriges riksdag. Partipolitiken lämnas hemma i Sverige, för i den internationella kontexten är det betydligt mer som förenar oss än som skiljer oss åt. Fru talman! Jag vill passa på att tacka den svenska IPU-delegationen för delegationens insatser under det gångna året. Delegationen har arbetat hårt för att främja demokrati och mänskliga rättigheter och för att stärka parlamentens roll runt om i världen. Det interparlamentariska arbetet är avgörande för att säkerställa att demokratiska värderingar och processer respekteras och främjas i hela världen. Slutligen vill jag tacka Sveriges riksdag, talmannen, talmanspresidiet, riksdagens internationella avdelning och utskottshandläggare för deras ovärderliga arbete för att göra det interparlamentariska arbetet möjligt. Vi måste fortsätta att stödja och arbeta för IPU:s mål och värderingar för att främja fred, demokrati och mänskliga rättigheter runt om i världen.

Fru talman! Ärade ledamöter! Sedan i november har jag haft förmånen att vara ordförande i den svenska IPU-delegationen. I dag ska vi redogöra för det gångna året för kammaren. Det vi från den avgående svenska IPU-delegationen lyckades med tillsammans med demokratiska allierade var bland annat att i en internationell kontext få igenom en resolution där man fördömer Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina. Att få igenom en sådan resolution i en organisation där inte bara Ryssland utan även andra icke-demokratier och diktaturer som Iran, Syrien etcetera finns och har inflytande visar att den svenska IPU-delegationen har nått en framgång. Som ordförande, fru talman, måste jag säga att jag är otroligt stolt och nöjd med sammansättningen av vår delegation. Vi har haft ett välfungerande arbete med vice ordförande Serkan Köse och delegationens ledamöter Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna, Janine Alm Ericson från Miljöpartiet och Linda Lindberg från Sverigedemokraterna. Hon lämnar nu delegationen, och det kommer att komma en ersättare. Den svenska IPU-delegationen må vara en liten delegation i en väldigt stor organisation, men tillsammans med våra nordiska allierade blir vi en väldigt stor kraft. Med den kraften lyckades vi nu i Bahrain få Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna invald i det globala högnivårådet mot terrorism. Vi lyckades även se till att Janine Alm Ericson fick behålla Sveriges mandat i den exekutiva kommittén. Fru talman! IPU är kanske för de flesta även här i riksdagens kammare en organisation som man inte har så stor koll på. Är det ännu en byråkratisk organisation som inte gör någon nytta, kan man tänka. Jag var kanske själv av den åsikten innan jag var på min första IPU-session. Men IPU-sessionen är ett forum där man i direkta högnivåmöten kan lyfta upp frågor med länder som inte är demokratiska. Varför har ni fängslat oppositionspolitiker? Varför kränker ni det fria ordet? Varför finns det ingen fri press och fria medier i ert hemland? De frågorna kan man ställa i den här typen av organisation. En demokratis främsta vapen är det fria ordet. Det är med det fria ordet vi argumenterar och kommer överens - och inte kommer överens. När man i en fullsatt IPU-session kan konfrontera Islamiska republiken Iran och fråga varför de mördar oskyldiga kvinnor och män vars enda strävan är att slippa tvingas bära slöja och slippa tvingas leva under sharialager och kan se och höra hur de reagerar vet man att budskapet har nått fram. Det är att ge röst till dem som inte kan göra sina röster hörda. Det är också en organisation där vi kan säkerställa att vi inte glömmer bort våra kollegor runt om i världen som sitter fängslade av den enkla anledningen att de inte är överens med den styrande makten i sina hemländer. Vi kan säga till dem att det inte bara är oppositionspolitiker som sitter fängslade utan även journalister. Det är där vi sätts på prov och där vi kan visa vilka värderingar som är viktiga för oss här hemma i Sverige. Fru talman! IPU är en organisation där vi slår vakt om mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet. Jag är väldigt stolt över den IPU-delegation som nu finns. Fru talmannen var även med på den senaste resan till Bahrain, där vi tillsammans på högnivåmöten, direkt med ministrar i Bahrain, lyfte upp för oss självklara men för dem väldigt känsliga frågor. Det kan vi göra, och sedan kan vi åka hem till Sverige och säga: Det här är det inte många som vet om, men vi gör någonting som många kanske inte hade vågat. Detta är vår plikt och vår skyldighet, och vi kommer att fortsätta med det. Jag ser fram emot redogörelsen 2024, för år 2023.